Fru talman! Göran Persson anklagar regeringen för passivitet. Jag tycker att den anklagelsen får något patetiskt över sig när man vet att den socialdemokratiska regeringen begränsade sin miljöpolitik i stort sett till att lägga fram en volymmässigt stor miljöproposition vart tredje år. Innehållsmässigt var dessa propositioner ofta tunna. Och i den mån som de innehöll nya idéer var det ofta idéer som var hämtade från oppositionspartiernas motioner från tidigare år. Miljöfrågorna är för viktiga för att integreras i ett partis valrörelse. Men att begära att den här regeringen efter ett par månader i regeringsställning skall komma med motsvarande dokument är väl ändå magstarkt. Denna metod att vart tredje år avleverera ett stort miljöpolitiskt dokument gav dessutom riksdagens jordbruksutskott en arbetsbörda som var helt orimlig och som gjorde att man inte kunde ägna den tid som faktiskt många av de motioner som väcktes i samband med propositionerna hade fordrat. Jag skulle tro att denna regering på ett helt annat sätt kommer att förse riksdagen med fortlöpande förslag på miljöpolitikens område. Men jag tycker ändå att det är orimligt att begära att den skall komma med omfattande dokument efter ett par månader i regeringsställning. Sedan vill jag ta upp några frågor som i och för sig redan har debatterats. Men jag tycker att det är viktiga att göra ett par markeringar. Först gäller det äganderätten och kopplingen till miljön i det sammanhanget. Det är min bestämda uppfattning att värnandet av äganderätten är helt fundamental i miljöpolitiken. Om man börjar tumma på den rätten är det faktiskt samma sak som att ta de första stegen mot ett annat ekonomiskt system. Det innebär att miljöpolitiken indirekt tillfogas allvarliga skador. Det som människor äger, det vårdas. All erfarenhet visar att förvaltningen av jord, skog och egna tillgångar är resursbevarande och alltså bra för miljön. Jag tycker att den här kopplingen är viktig. Därför är alla angrepp på äganderätten i själva verket destruktiva från miljösynpunkt. Sedan tror jag att det är väldigt viktigt att slå vakt om det ekonomiska system som vi har, den fria marknadsekonomin, och att förstärka det systemet på olika sätt. När det gäller miljöfrågorna kan ett sådant ekonomiskt system dessutom bli bättre med olika typer av styrmedel. Detta dokumenteras mycket väl i aktuell bilaga till finansplanen. Regeringen tar där upp olika ekonomiska styrmedel för att så att säga förbättra marknadsekonomin. Till min glädje kan jag notera att socialdemokraterna i sin miljömotion, vilken är omfångsrik, accepterar en sak som man tidigare inte har accepterat, nämligen överlåtelsebara utsläppsrätter. Jag tror att det är en metod som med fördel kan användas i vissa miljösammanhang och som faktiskt kan åstadkomma förbättringar för vår miljö. Jag blir nästan rörd när jag läser det som har valts ut i motionen när det gäller att exemplifiera det här systemet. Det är direkt taget från en debatt här i riksdagen där vi föreslog just att detta skulle användas på kvävereduktionsområdet för kommunala reningsverk. Det är viktigt att i miljöfrågorna göra prioriteringar. Jag har efterlyst sådana tidigare. Den typ av prioriteringar som återfinns i Brundtlandkommissionens rapport bör vi i Sverige ta upp. Vi kan helt enkelt låta naturvårdsverket eller miljödepartementet göra utredningar, där miljöfrågorna prioriteras och på det sättet läggs till grund för kommande handlingar på det här området. I det sammanhanget vill jag säga att jag tror att en teknik är att sätta upp miljömål. Jag tycker att riksdagen vid många tillfällen visat att man har varit beredd på det. Man har också gjort det på ett framgångsrikt sätt, även om socialdemokraterna har gjort motstånd. Ett sådant miljömål var detta med att vi bestämde att det skulle vara oförändrade koldioxidutsläpp. Det tycker jag är ett bra miljömål. Jag hoppas att vi skall kunna finna former för motsvarande mål i framtiden. Jag tror nämligen att frågan om växthuseffekten är den helt dominerande miljöfrågan, och jag hoppas att vi offensivt skall kunna driva den frågan inför

Fru talman! Jag har inte begärt vare sig av Görel Thurdin eller av Ivar Virgin att de skall komma med ett dokument motsvarande det som Birgitta Dahl presterade när hon ansvarade för dessa frågor. Vad jag begärde var att de skulle komma med något. Men man säger att det är en omöjlighet, eftersom det bara har gått fyra månader sedan regeringen tillträdde. Alla som är något så när politiskt intresserade och som har följt utvecklingen denna höst har sett att regeringen på nästan alla andra sakområden har tagit genomgripande initiativ -- visserligen har det handlat om sådant som jag motsätter mig, men ändå. På andra områden har man haft både kraft och tid. Men på det här området har ingenting hänt. Det enda som centerstatsråden åstadkommit under hösten, Ivar Virgin, var skrivelsen om burhönsen och äggproduktionen. Det är det enda konkreta som de lyckades prestera. Ödmjukast efterlyser jag därför litet handling. Det är vad det hela handlar om. Det är intressant att Ivar Virgin tar upp frågan om koldioxidutsläppen. Det skulle också vara intressant att få höra hur han, mot bakgrund av just gjorda uttalande, principiellt ser på den nyss förda diskussionen om energibeskattningen. Jag för min del kan instämma i mycket av det som Ivar Virgin sade om äganderätten. Men är Ivar Virgin villig att ansluta sig till socialdemokraterna när det gäller synen på allemansrätten? Och ser Ivar Virgin någon konflikt mellan äganderätten och allemansrätten? Om svaret är ja undrar jag hur han tänker åstadkomma en lösning. Vad tar överhand? Sådana principiellt viktiga diskussioner bör vi föra, och vi kommer också att göra det. Eftersom föregående talesman för regeringen inte hade några besked att ge inför kommande EG-förhandlingar undrar jag: Har Ivar Virgin någon uppfattning om vad som från svensk synvinkel kan vara rimligt att lyfta fram i miljöhänseende inför kommande EG förhandlingar? Det skulle också vara intressant att få höra.

Fru talman! Först och främst vidhåller jag att det är helt orimligt att efter bara ett par månader begära omfattande miljöpolitiska förslag från regeringen. Dessutom tycker jag att denna begäran faktiskt i någon mån har ett löjets skimmer över sig. Det är ju bekant att föregående regering lade fram propositioner med tre års mellanrum: 1988 och 1991, alltså inför ett val. Man gjorde så för att debatten skulle komma bara ett par månader före aktuella val. Vi hade nämligen debatter i juni 1988 Sedan tog Göran Persson upp vissa detaljfrågor. Allemansrätten är unik. Vi är utomordentligt måna om att denna får vara kvar. För att den skall få vara kvar måste den skötas, värnas. I det värnet ligger faktiskt också att det är nödvändigt att upplysa om vad allemansrätten innebär. Den innebär bl.a. en hel del skyldigheter. Jag tror att det är viktigt att på alla sätt sprida kunskaper om vad den här rätten i själva verket innebär. Jag tycker således att allemansrätten är en unik svensk sedvanerätt och att den på alla sätt bör värnas. När det gäller koldioxidutsläppen tycker jag att ett mål skall sättas upp. Personligen tycker jag, och detta har vi framfört här i riksdagen vid olika tidpunkter, att målet skall vara en minskning med 20 % till år 2005. Jag tror att de miljöskatter som Göran Persson talar om i detta sammanhang är rätt oväsentliga. Möjligen handlar det om att ge industrin vissa lättnader. Kompensation kan ske genom en annan prisspänning mellan biobränslen och fossilbränslen för värmeverk och kraftvärmeverk. Det går säkert att ordna. Huvudsaken är att det finns ett miljöpolitiskt mål. När det gäller EG och de förhandlingarna är det, som Görel Thurdin sade, tillåtet för länder att gå före. Vi i Sverige har alltså rätt att ha en miljöpolitik som är mer offensiv än andra länders. Självklart skall vi fortsätta på den linjen. Vi skall ligga före. Sedan kan vi, naturligtvis, i förhandlingar försöka att få EG att ändra ståndpunkt i olika avseenden. Den möjligheten skall vi självklart utnyttja. Men att komma med detaljer i en sådan förhandling vid detta tillfälle tror jag skulle vara att göra något alldeles för tidigt. Vi har helt enkelt inte påbörjat några realförhandlingar ännu. De kommer rimligtvis nästa år, eller kanske t.o.m. i slutet av detta år.
Fru talman! På en punkt är Ivar Virgin och jag överens. Det gäller hans formulering: Att begära av den här regeringen att komma med förslag är inte rimligt. På något sätt är formuleringen träffande. Ivar Virgin kanske inte avsåg exakt det som hans formulering kan tydas som. Han har i alla fall uttryckt sig på nämnda sätt. Det är bra om moderaterna tydligt tar ställning för allemansrätten. Här ser vi att en diskussion från vissa starka intresseorganisationers sida börjar växa fram. Men det är ju inte alltid som den som äger mark också vårdar denna. Det finns ett behov av samhälleliga insatser, inte minst för att vi skall kunna bevara flora och fauna. Det framgår bl.a. av de utvärderingar som har gjorts under den senaste tiden när det gäller skogsbruket. Äganderätten är således icke något som är naturligt likvärdigt med att allting sköts på bästa sätt. Det behövs också en politik. Det skulle vara intressant om Ivar Virgin utvecklade sitt resonemang om allemansrätten. Kan han se någon situation där allemansrätten enligt hans mening skall inskränkas eller förses med regler som i dag inte finns? Bedömer Ivar Virgin att allemansrätten bör ha ytterligare skydd? -- den senare frågan ställd med tanke på att man för diskussioner om att äganderätten skall skyddas ytterligare i grundlagen. Det är en oerhört intressant principiell diskussion. Kan Ivar Virgin peka på någon sådan situation, eller tycker han att det är bra som det är? Jag blev inte riktigt klok på vad Ivar Virgin menade med koldioxidutsläppen. Han sade att man kunde göra några prisregleringar med fjärrvärmeverken för att klara detta. Det är klart att det är en stor sak. Det är en viktig symbolfråga om man börjar frångå koldioxidresonemanget när det gäller avgifter riktade mot dem som bränner bränsle. Vad avsåg Ivar Virgin i klartext? Vad var det han tänkte på när han sade att man skulle kunna tänka sig en annan typ av prissättning för fjärrvärmeverken för att klara biobränslet. Innebär det i så fall att man skall börja elda mer fossila bränslen i industrin och låta biobränslet gå tillbaka, för att i stället användas i fjärrvärmeverk? Är det så man skall uppfatta detta?
Fru talman! Jag skulle vilja säga att för allemansrätten är en förstärkt äganderätt utomordentligt väsentlig. En fördjupad äganderätt är faktiskt den bästa garantin för vår unika allemansrätt. Jag tror att varje politiskt ingrepp är det som mest äventyrar allemansrätten. Vi har vid ett tillfälle, det var i våras, i riksdagen mycket kraftigt vänt oss emot idén att skogsägare skulle ta utomordentligt långtgående ansvar för den biologiska mångfalden och göra det utan någon som helst ersättning. Vi tog det som ett intrång i äganderätten. Ägarfrämjandet, där Thorbjörn Fälldin är ordförande, har beskrivit detta på följande sätt: I det sammanhanget deklarerade den dåvarande miljöministern att det var dags att enskilda markägare tog ett större kostnadsansvar för naturvården, särskilt för den biologiska mångfalden. Vi vänder oss mot sådana försök att föra miljöpolitik utan att vilja stå för kostnaderna. Vi menar att vi gemensamt och solidariskt måste svara för kostnaderna. Lagstiftningen får inte vältra över kostnaderna på den enskilde markägaren. Saken blir inte bättre av att man använder uttryck som näringen eller sektorn. Det innebär ingenting annat än summan av de enskilda. Jag delar denna uppfattning. Jag tror att den här typen av ingrepp i den enskilda äganderätten är allvarliga och faktiskt ett hot mot allemansrätten. Sedan ställdes en fråga om koldioxidutsläppen. Jag tycker att man skall sätta upp ett mål. Målsättningen kan vara att vi skall minska koldioxidutsläppen med 20 % till år 2005. Detta kan nås på olika sätt. Jag tror att energiskatternas del i den här ekvationen är överdriven. Om Göran Persson refererar till utredningen om konkurrensneutral energibeskattning vill jag påpeka att den inte hade till uppgift att visa metoder för hur någon annan sektor skulle kunna kompensera ett eventuellt ökat utsläpp från industrin. Jag pekar på en möjlighet. Vilken det blir vet jag inte. Jag vet över huvud taget inte om man skall sänka energibeskattningen. Men en rad konkurrensskäl talar för att det är viktigt att svensk industri får rimliga konkurrensvillkor gentemot övrig industri. Jag tror t.o.m. att det är värdefullt om vi på det sättet kan komma fram till en högre tillväxt, inte minst i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Det kan faktiskt vara resurskrävande att vidta de åtgärder som behövs, och en tillväxt i det sammanhanget är utomordentligt väsentlig.

Fru talman! Liberalismens utgångspunkt är den enskilda människan. Hennes överlevnad och önskan om en god miljö utgör motiv för en liberal miljöpolitik. Liberalismen innebär tilltro till människans möjligheter att utvecklas i samklang med naturen. Miljöpolitiken måste utgå från ideologiska värderingar. De bestämmer såväl ambitionsnivå som de styrmedel man väljer. En liberal miljöideologi utgår från att naturen inte får utnyttjas mer än vad den tål. Människan har rätt att bruka och utveckla, men inte att förbruka och utarma. Livet i mark och vatten hotas av surt regn, tungmetaller och övergödning. Miljökraven måste få en ökad tyngd i förhållande till olika ekonomiska intressen. Problemen måste angripas såväl med åtgärder inom Sverige som med internationell samverkan. Vi oroas av alarmerande rapporter om ozonlagrets uttunning, som ökar risken för hudcancer. Kommer våra barn och barnbarn att kunna njuta av en efterlängtad vårsol utan stora risker för cancer? Vi liberaler tror att det går att rädda miljön, men nu är det bråttom att förändra mänsklighetens livsstil och rätta till misstag som begåtts. Återvinning måste bli ett honnörsord. Växt och djurarter får inte utrotas. Vi måste använda oss av den breda kunskap som finns och ta vetenskapliga bedömningar på allvar. Som politiker är vi skyldiga att föra den offensiva miljöpolitik som medborgarna önskar. Den viktigaste insatsen vi kan göra för att uppnå detta är att utveckla och börja tillämpa olika ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Därför måste man med största tillfredsställelse hälsa regeringens initiativ att i finansplanen införa en särskild bilaga om sådana styrmedel. Miljöfrågor är ofta mycket komplicerade, eftersom många av problemen är globala och bara kan lösas med hjälp av internationell samordning och gemensamma beslut. Sverige måste i det internationella samarbetet ta initiativ och vara pådrivande. Vi har stora förhoppningar inför FN:s konferens om miljö och utveckling. Det är ett unikt tillfälle -- efter Stockholmskonferensen för 20 år sedan -- att världens nationer samlas och diskuterar miljöfrågorna på allvar. U-ländernas miljöproblem måste ges större uppmärksamhet. I det svenska biståndet måste miljöaspekterna alltid väga tungt. EG:s samarbete på miljöområdet är omfattande. EG:s gemensamma miljöpolitik fastslår en rad minimikrav, vilka de enskilda medlemsstaterna är skyldiga att följa; många har dock valt att gå betydligt längre. EG-motståndarna lyfter ibland fram exempel där Sverige har strängare miljölagar och argumenterar för att Sverige skall isolera sig från EG. Tvärtom ser vi det som att Sverige har något att tillföra EG, och endast som fullvärdig medlem har vi verklig möjlighet att påverka. I många sammanhang är nuvarande nationalstater för små gentemot multinationella industrier för att kunna genomdriva skärpta miljöregler. Ett förenat Europa skulle däremot ha kraft att genomdriva nödvändiga skärpningar. I detta sammanhang måste vi betona att vi skall stödja utvecklingen i de baltiska staterna och i övriga Östeuropa. Östersjöns situation kan därigenom förbättras. Ett intressant förslag som folkpartiet liberalerna under lång tid drivit är ''överlåtbara utsläppsrätter'', även kallat ''bubblor''. Denna idé drivs numera även av moderater och socialdemokrater och bör nu börja tillämpas i liten skala. Jag vill också betona naturvårdens roll i miljöpolitiken. Folkpartiet liberalerna har under årens lopp fört en hård kamp för att bevara våra unika naturvärden. För att värna om det öppna landskapet med unika ängar och hagmarker driver vi på för att införa ett system med arealersättning. Våra orörda älvar är en unik tillgång för vårt land som ständigt hotas av exploateringsintressen. Vår generation har faktiskt inte rätt att föröda oersättliga naturvärden för att tillfälligt lösa energioch sysselsättningsproblem. Vi förväntar oss nu att även Voxnan, Gideälven, m.fl. kommer att omfattas av naturresurslagen inom en snar framtid. I samband med Vattenfalls bolagisering framförde vi i en motion till riksdagen tanken att statens naturskyddade vattenområden skall överföras till en idéell stiftelse, vars främsta syfte skulle vara att förvalta och bevara dessa unika miljöer. Även vid Domänverkets bolagisering bör motsvarande konstruktion med en stiftelse övervägas. Sammanfattningsvis måste vi utveckla och börja tillämpa ekonomiska styrmedel för att bättre hushålla med mänsklighetens gemensamma resurser. Sverige måste bli medlem i EG för att vi i Europa skall föra en kraftfull gemensam miljöpolitik. Den fattigdom, som i Östeuropa beror på den misslyckade socialistiska planhushållningen, är ett hot mot miljön. Därför behövs, globalt sett, en tillväxt på miljöriktiga villkor. Marknadsekonomin skall användas i resurshushållningens och miljöns tjänst. Sambandet mellan tillväxt och ökad miljöbelastning kan brytas, bl.a. med hjälp av miljöskatter och miljöavgifter. Detta gäller särskilt inom transport och energiområdet. Sverige har goda förutsättningar att utvecklas till ett föredöme genom att kombinera ekonomiska styrmedel med individuell valfrihet.

Fru talman! Regeringens ambition på miljöområdet finns det ingen anledning att ifrågasätta. I budgetförslaget följs skrivningarna från regeringsförklaringen upp. Det slås fast att miljöpolitiken skall utgå från vad naturen kan bära. I finansplanens särskilda miljöbilaga påtalas att ett viktigt krav på den ekonomiska politiken är att den skall leda till långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar om en utveckling där framtida generationer får ta över en nationalförmögenhet med miljö och naturresurser som är minst lika stora som dagens. Detta är helt i linje med den förvaltarskapstanke som vi kristdemokrater har som ideologisk grundpelare. Fru talman! Nu handlar det om att omsätta det grundläggande synsättet i praktisk handling och gå till offensiv för att stärka miljöintresset. Jag skulle då som tips till regeringen vilja påpeka några punkter där jag tycker att det är angeläget med handling. Dess värre är inte ministern längre närvarande, men det finns ju möjlighet att ta del av protokollet. Energipolitiken, som ju faktiskt kommit helt i skymundan både i debatten som helhet och i den här allmänpolitiska debatten, måste på nytt ges en styrfart för att avvecklingen av kärnkraften skall kunna bli verklighet. Enligt energibeslutet 1991 förutsätts regeringen årligen inför riksdagen redovisa de resultat som uppnåtts genom energipolitiska program för omställning och utveckling av energisystemet. Av den första redovisningen framgår att det inte blivit någon större förändring inom energisektorn. Det har i och för sig bara gått knappt ett år sedan energibeslutet, men tidsmarginalen till dess att de svenska kärnkraftsreaktorerna skall vara avvecklade krymper ju av naturliga skäl ständigt. Det brådskar alltså med insatser på det här området. Därför är det angeläget att riksdagen kontinuerligt följer utvecklingen på energisidan. De årliga energipolitiska kontrollstationerna kan ges ökad tyngd genom att en parlamentarisk avvecklingskommitté tillsätts. En sådan kommitté kan utförligt granska regeringens årliga redovisning av energiprogrammen och vid behov föreslå åtgärder för att dessa program skall bli verklighet. I detta sammanhang tycker jag att det är angeläget att påpeka den absoluta nödvändigheten av en utveckling på bioenergiområdet. Om exempelvis en förändring av energibeskattningen skall vara aktuell, måste det grundläggande synsättet vara att bioenergisektorn skall kunna utvecklas på ett kraftfullt sätt, för det är en förutsättning för att avvecklingen av kärnkraften skall bli möjlig. På det jordbrukspolitiska området kan man med enkla grepp ge bättre förutsättningar för utveckling av ekologisk-biologiskt riktiga odlingsmetoder. Den som bedriver jordbruk i enlighet med reglerna för KRAV-jordbruk, dvs. att man inte använder konstgödning eller bekämpningsmedel, bör premieras. KRAV-jordbruk bygger på miljövänligt kretsloppstänkande. Därför bör KRAV-odlat vete befrias från den s.k. förmalningsavgiften, som nu på ett orättvist sätt bidrar till att hålla nere intresset för alternativodlarmöjligheten. Vidare borde alternativodlarstödet utformas så, att det generellt sett blir lika stort som om areal hade anmälts till omställningsprogrammet. I övrigt är förhoppningen att den särskilda kommission som skall stämma av omställningsbeslutet kommer med förslag till förändringar som stärker förutsättningarna för fortsatt svensk livsmedelsproduktion, en miljövänlig sådan, i ett EG-perspektiv och samtidigt ökar förutsättningarna för öppna landskap och en levande landsbygd. På det trafikpolitiska området är det nu glädjande att se de initiativ som regeringen tar för att få fart på investeringar i bl.a. järnvägar. För egen del skulle jag också önska att en del av dessa investeringar kan användas till att stötta en uppbyggnad av effektiva pendeltågsystem i de olika regionerna. Ofta är det enkla investeringar i perronger och hållplatser det handlar om. På så sätt ökas förutsättningarna för trafikbolag att driva en miljövänlig kollektivtrafik. Eftersom jag kommer från Norrköping, skulle jag vilja tipsa regeringen om att titta ett varv till på det här med investeringar i spårvägen. Det är en riktig satsning ur miljösynpunkt. Fru talman! Man kan diskutera de internationella miljöfrågorna -- miljöbistånd, Riokonferensens innehåll och uppföljning -- men risken är att en sådan debatt blir svår att följa för gemene man. I dessa frågor på det internationella fältet är vi dessutom som partier förhållandevis överens om tagen. Därför är det väsentligt att fortsätta arbeta med den nationella miljöpolitiken och inte minst det lokala miljöarbetet. Konkreta miljöinsatser är medborgarna definitivt beredda till. Fru talman! Avslutningsvis: Det pågår ett viktigt arbete i miljöskyddskommittén och kommer att göra så under ett år till. Det skall skrivas en ny miljöbalk. Jag skall bara betona ett par tre saker. Vi skall få en lagstiftning som innebär att man skall kunna fällas för miljöbrott och få kännbara straff. Vi skall införa miljökvalitetsnormer, men utan man inför den sortens utsläppsrättigheter som det talades om tidigare här i debatten -- bubblor. Det tycker jag inte hör hemma i en offensiv miljöpolitik. Arbetsmiljöfrågorna, till sist, måste in i den samlade miljöpolitiken. På det sättet får vi en ökad förståelse för helheten. Regeringens miljödeklarationer är bra. Nu väntar vi på aktiv handling. Det finns en god grund att gå vidare på.

Fru talman! Utmärkande för Göran Perssons resonemang, och naturligtvis också socialdemokraternas agerande och förhållningssätt i miljöäfrågorna, är en mycket stor vilsenhet. Jag har lätt att förstå varför man känner en sådan vilsenhet, när man är så historielös i miljöengagemanget. Får man det snabbt till sig, har man naturligtvis inte den nödvändiga förankringen. Jag och många andra med mig har arbetat inom miljörörelsen på olika sätt under ett tjugotal år, inte minst i arbetet mot kärnkraften. Det är ett arbete som dominerat mycket av miljöarbetet under de senaste 10, 15, 20 åren. Inte kan man påstå att socialdemokraterna stått överst på barrikaderna i någon av de framträdande miljöfrågorna. Att det nu finns ett beslut om att kärnkraften skall avvecklas är snarast trots socialdemokraternas, inte tack vare socialdemokraternas, inställning. Det är också berättigat att säga att några månader ändå är en för litet kort tid för att begära ett slutligt facit av den nuvarande regeringens arbete. Man kan inte göra så som Göran Persson och säga att Görel Thurdin inte bli välkomnad i bygdegårdarna. Jag har svårt att tänka mig att Göran Persson skulle mötas av stående ovationer i Folkets hus för det miljöarbete han hittills har varit med om att initiera. Han är ju, som flera kunde höra, mycket orättvis när han börjar diskutera burhönsen som det enda där den nuvarande regeringen agerat.

Hon fick för det berättigad positiv kritik i det yttrande i jordbruksutskottet som Göran Persson var med om att signera. Göran Persson snuddar också vid de internationella frågorna -- det är riktigt att göra det: EG och miljön, vad centern vill, vad regeringen vill. Dessa frågor kan man åtminstone i dag ställa och få svar på så småningom i den takt som förhandlingsarbetet går framåt. Under den tid som socialdemokraterna hanterade EES förhandlingarna kunde man ställa frågor men fick aldrig några svar på grund av det hemlighetsmakeri som omgärdade det socialdemokratiska agerandet i frågan EG och miljön. Men några enkla slutsatser tycker jag att vi ändå kan dra av hur man skall förhålla sig: Vi skall in i EG med en mycket stark miljöambition, som väl illustreras av det miljöarbete som Sverige som nation hittills har bedrivit under en lång följd av år. Däremot skall man vara helt på det klara med att det finns många instrument i EG-systemet som väl går att integrera med de svenska ambitionerna. Naturligtvis blir det ett givande och tagande. Men att efter den öronbedövande tystnad som omgav socialdemokraternas förhållningssätt nu kräva alla besked är, som Ivar Virgin mycket riktigt sade, litet magstarkt. När det gäller Brasilienkonferensen går det att berätta mycket. Sverige driver på hårt när det gäller konventionen om den biologiska mångfalden och biotekniken, som ju Göran Persson vist nog inte nämnde. Biotekniken har i åratal varit försummad i det socialdemokratiska miljöarbetet, som dränkts i utredningar och tystnad. De frågorna driver Sverige nu intensivt och aktivt inför Riokonferensen, just med sikte på en konvention om den biologiska mångfalden. Lika engagerat driver Sverige på i fråga om klimatkonventionen. Det kommer naturligtvis att omsättas i tydliga svenska åtgärder på hemmaplan. Man blir litet förundrad när Göran Persson och socialdemokraterna i den partimotion som vi så småningom skall få behandla i kammaren säger att regeringen redan nu skall börja redovisa de konkreta åtgärder som blir resultatet av konventionen om den biologiska mångfalden. Om jag inte har fel är det om tre dagar som det sista förhandlingsarbetet då det gäller den biologiska konventionen avslutas i Nairobi i Kenya. Det är litet häftigt att begära att man nu skall redovisa vilka åtgärder som en konvention leder till som ännu inte är färdigförhandlad och definitivt inte antagen vid konferensen i Mexico. Fru talman! Några avslutande ord. Till Lennart Fremling med sina bubblor: Det finns risker med bubblor. De blir definitivt inte offensiva i miljöarbetet, om de hanteras för lättvindigt. Till Christer Windén vill jag säga att vi nog ändå skall ha höga ambitioner i Sverige också gentemot de utländska deltagarna i miljöarbetet, även om det innebär högre ambitioner och högre kostnader också inom vår industriella produktion.
Fru talman! Lennart Daléus är ju anställd i regeringskansliet med uppgift att försvara regeringen, i första hand då de centerpartistiska statsråden. Det är uppenbart att han gör detta med gott humör, men dessutom med en stor portion fräckhet. Om jag vore som Lennart Daléus, skulle jag nog vara litet försiktig i de energipolitiska svängarna, om jag satt tillsammans med de moderater som drev linje 1 i folkomröstningen och som han nu skall avveckla kärnkraften tillsammans med. Det är ju den nuvarande utbildningsministern som var Nu tjänar Lennart Daléus regeringen. Utifrån den utgångspunkten vill Lennart Daléus göra gällande att det är socialdemokraterna som är hans bekymmer. Jag tror att om Lennart Daléus bara klarar debatten inom regeringen, så att Olof Johansson får lägga fram någon proposition som är något så när radikal i den anda som en folkomröstning så småningom kommer att hållas i, kommer det nog säkert att klaras i riksdagen, men det är inom den regering som Lennart Daléus tjänar så troget som han har sina strider att ta. Utöver det här med burhönsen var det imponerande att Görel Thurdin fick en klapp på axeln av utskottet i höstas. Det är rätt att Görel Thurdin tog sig samman och dagarna innan betänkandet skulle justeras vidtog de åtgärder som riksdagen annars skulle ha krävt av henne. Jag är inte särskilt imponerad, men det är riktigt att så skedde. Att just den typen av exempel måste plockas fram för att visa att man ändå gjort något är i och för sig en bra illustration till handlingsförlamningen inom regeringen. Lennart Daléus tog upp EG-frågorna. Kravet var inte att i detalj redovisa, utan att utfästa sig att komma tillbaka till kammaren och redovisa de svenska ståndpunkterna när det gäller miljöområdet, innan man går in i förhandlingar. Är Lennart Daléus beredd att verka för detta utifrån den nyckelposition som han nu har fått i Olof Johanssons skugga? Det var min första fråga. Min andra fråga handlar om det som var hemligt kring EES-avtalet. En del material, mellanstatliga handlingar, var alltså hemligstämplat. Det tillhör uppenbarligen rutinerna i UD. Kommer den nuvarande regeringen att frångå dessa rutiner? Eller kommer förhandlingarna att drivas på samma sätt? Det vore intressant att veta, eftersom det har en viss principiell betydelse, inte bara för miljöpolitikens område utan för hela förhandlingsarbetet. Har regeringen för avsikt att tillämpa någon annan princip?
Fru talman! Jag noterar att Göran Persson inte vill tala om sådana frågor som så länge försummats av socialdemokraterna. Som exempel nämnde jag biotekniken och dess miljökopplingar. Jag redogjorde också för Göran Persson att Sverige kanske är litet för tidigt ute för att kunna begära en diskussion kring hur Sverige skall anpassas till en konvention som inte är färdigförhadlad. Jag trodde ändå att Göran Persson med sin rutin av -- som han litet raljerande sade -- att tjäna en regering var medveten om att det är svårt att begära. Nu hette det att uskottet gav Görel Thurdin en klapp på axeln när det gällde Haga--Brunnsvikenärendet. Det skiljer sig från vad Göran Persson sade i sitt första inlägg, nämligen att det enda som regeringen hade lämnat till riksdagen rörde frågan om burhöns. Detta återspeglar beskrivning av verkligheten som Göran Persson ägnar sig åt i miljödebatten. Detsamma gäller diskussionen kring energifrågorna. Göran Persson sade att moderaterna var vår huvudmotståndare vid folkomröstningen. Det kanske man kan säga, men poängen med moderaternas agerande var att de ändå höll sig till en tydlig och klar linje. Man visste var man hade dem. Det var enkelt att ge och ta, att mötas i en debatt. Alla vi som deltog under folkomröstningen vet ju att så förhöll det sig inte med socialdemokraterna. Det är just detta som har lett till den låsta situationen, där mer än tio år har gått förlorade, år som skulle kunna ha ägnats åt ett mycket aktivt arbete på att börja avveckla kärnkraften. Jag hoppas att detta kan repareras. Tiden har nu hunnit i kapp socialdemokraternas attityd på det här området. Händelseförloppet i omvärlden visar också att kärnkraften är en död energikälla. Som sagt, jag hoppas att avvecklingen kommer att gå vägen, men inte är det på grund av socialdemokraternas insatser utan trots dem. Fru talman! Även om Göran Persson är snäll mot mig och mitt regeringsengagemang, vet ju Göran Persson att jag inte kan stå och utfästa någonting på regeringens vägnar när det gäller EG-arbetet. Men jag kan lova att vi med den nuvarnde regeringen har att se fram emot en väsentligt öppnare EG debatt i Sverige, även beträffande miljöfrågorna, än vad vi någonsin kunde uppleva under den socialdemokratiska tiden.
Fru talman! Jag pressade Lennart Daléus med konkreta frågor. Då gick han runt. Jag får väl upprepa dem igen. Tänker ni tillämpa en annan pricip när det gäller hanteringen av handlingar inför viktiga internationella avtal än den som den förra regeringen tillämpade? Det är en princip som inte bara gäller miljöområdet, utan också andra sakområden. Det var nämligen på denna hemligstämpel som Lennart Daléus byggde sin kritik och sin ganska fräna vidräkning med viljan till öppenhet. Om Lennart Daléus har en utgångspunkt i debatten -- vilket han rimligen har, eftersom han är regeringens tjänsteman -- borde han ha en annan principiell uppläggning att bjuda på. Annars faller ju hela argumentationen platt till marken. Var står ni i den frågan? Jag frågade också om ni tänker vara väsentligt mycket öppnare även i riksdagen? Jag skall inte pressa Lennart Daléus mer på den punkten. Jag konstaterar bara att det är viktigt att vi får diskutera t.ex. miljöfrågorna i Sveriges riksdag innan man låser fast förhandlingsmandaten, eftersom de kommer att vara avgörande i den EG-debatt som så småningom kommer att föras i de breda folklagren i vårt land. Jag vill återkomma till detta med Haga-- Brunnsviken och statsrådet Thurdin. Hon har lämnat kammaren, så hon kan ju inte fullfölja debatten. Det är rätt att hon tog ett initiativ i regeringskansliet som gjorde att det utskottsbetänkande som skulle justeras kom samtidigt med vårt ställningstagande. Det var okej. Men jag påstod någonting som fortfarande är riktigt. Jag avsåg då skrivelsen om hur hönsens situation i samband med äggproduktionen, vilket var det som Görel Thurdin, Olof Johansson och Karl Erik Olsson lyckades prestera under hösten. I den meningen var min beskrivning riktig. Att Lennart Daléus nu krampaktigt försöker lyfta fram regeringsbeslutet om Haga--Brunnsviken som någonting fantastiskt och stort -- ett rutinärende men visserligen principiellt viktigt -- visar väl att min kritik av regeringens handfallenhet och handlingsförlamning faktiskt var riktig. Lennart Daléus har en replik kvar. Det vore intressant att få höra hans synpunkter på den diskussion som jag tog upp med Ivar Virgin om markägarens ansvar för naturvården. Starka intresseorganisationer som står Lennart Daléus nära har signalerat att markägarna skall ha betalt för att inte fördärva flora och fauna. Var har Lennart Daléus och centern för inställning i den frågan? I övrigt tror jag att moderaterna är oerhört nöjda med Lennart Daléus anslutning i t.ex. energifrågan. Det är uppenbart att han har fått nya herrar att tjäna.
Fru talman! Jag tycker att det är litet besvärligt med den seghet och svårighet med vilken till sist Göran Persson lyckas klämma ur sig ett erkännande av att det på initiativ av regeringen har hänt andra saker i riksdagen vid sidan av behandlingen av frågan om burfåglar som han byggde sitt resonemang på. Om hönsen skall springa lösa eller inte är naturligtvis en liten fråga. Det kommer självfallet fler förslag, både när det gäller det internationella arbetet och när det gäller förhållandena här hemma i Sverige. Jag tror inte att Göran Persson behöver vara orolig på den punkten. Beträffande hemligstämplingarna är det klart att den nuvarande regeringen kommer att tillämpa gängse regler för vilket material som skall vara hemlistämplat med hänsyn till rikets säkerhet och av andra skäl. Det hemlighetsmakeri som den tidigare regeringen ägnade sig åt under EES debatten kommer inte ens i närheten när det gäller den nuvarande regeringens arbete.

Detta hade inte ägt rum under den socialdemokratiska tiden. Göran Persson ville att jag skulle kommentera en sak som Ivar Virgin tidigare tog upp. Det är naturligtvis ett sätt att smita undan de ämnen som han själv har tagit upp och som jag gärna skulle vilja ha en kommentar från honom om, men det går inte på grund av debattiden. Den fråga som näst efter kärnkraften kanske kommer att uppfattas som det här århundradets stora fråga, en fråga som sorgfälligt legat utanför den tidigare regeringens agerande, är biotekniken. Frågan om biotekniken kommer nu att tydligt och kraftfullt föras till en hantering -- lagmässigt, internationellt och här i Sverige -- till följd av den nuvarande regeringens agerande. Jag tror inte, fru talman, att det finns någon risk för att Görel Thurdin eller andra centerpartister i regeringen åker vare sig till bygdegårdar eller till något annat ställe, för uppslutningen kring regeringens miljöpolitik kommer att vara stor. Däremot tror jag att det kommer att råda fortsatt tystnad när Göran Persson kliver in i Folkets hus.

Fru talman! Lennart Daléus kritiserade folkpartiets tankar om överlåtbara utsläppsrätter, s.k. bubblor, och sade att det finns risker om de hanteras alltför lättvindigt. Ja visst, jag erkänner gärna att det finns risker om man hanterar frågan för lättvindigt. Men jag menar bestämt att det kan vara ett offensivt sätt att använda marknadsekonomin i miljöns tjänst. Jag anförde också att det bör börja tillämpas i liten skala så att man kan prova ut i vilka situationer som det är ett lämpligt sätt att skärpa miljökraven. När nu moderater och socialdemokrater också har den inställningen, hoppas jag att centern kan ansluta sig till att den här principen provas om det utformas på ett offensivt sätt i miljöhänseende.
Fru talman! Det är klart att man kan titta på detta med bubblor, men det ligger en inbyggd defensiv hållning i dem. Särskilt när det gäller luftföroreningar bär de med sig det problemet att man kan upprätta vilka regler och normer man vill inom en tänkt bubbla, men det känner varken nordanvinden eller västanvinden till, utan de för in föroreningar i bubblan vare sig vi har bestämt oss för överlåtelserättigheter eller inte. Jag tror att många, även i USA, där man har prövat det här systemet, har funnit att detta förhållande är negativt när man diskuterar bubblor. Det är dessutom så att det lätt blir en statisk situation om man börjar köpa, sälja och överlåta rättigheter till utsläpp inom en bubbla på andra. Det pressar inte tydligt och kraftigt ner de utsläpp som sker inom bubblan. Jag tror att det måste till andra regler.Jag tror att man måste ha en press när det gäller användandet av bästa tillgängliga teknik. Man måste pressa med punktmässiga miljöavgifter av olika slag. Men jag ger gärna Lennart Fremling och andra debattörer i den här frågan rätt i att man kan titta på det. Vi har ju gemensamt i olika dokument som vi varit med på, sagt att man kan titta på det. Men min poäng var att jag inte tror att vi skall ställa några stora förhoppningar till resultatet av ett sådant tittande. Vi har bra instrument som vi kan utveckla i Sverige, inte bubblor. Jag tror att det skall vara grunden för vårt arbete.
Fru talman! Jag vill bara framhålla att det förvisso går att konstruera den här bubblan så att utsläppsmängden inom bubblan minskar successivt med tiden.
Fru talman! Det har visat sig vara ett alldeles för långsamt sätt att gå framåt. Man kör liksom runt utsläppsrättigheterna i en karusell. Bubblorna underlättar inte heller att få stopp på den flyttning av verksamheter som ju hittills har varit så destruktiv när det gäller att komma till rätta inte minst med luftföroreningarna. Fru talman! Jag tror att miljöavgifter riktade mot de utsläppskällor som vi direkt uppfattar som de svåraste och en lagstiftning som använder andra instrument än ekonomiska styrmedel måste vara grunden i vårt arbete för att uppfylla såväl våra nationella mål som målen i överenskommelser som Sverige nu kommer att vara med att driva fram, inte minst vid konferensen i Rio de Janeiro. Men jag ger gärna Lennart Fremling rätt i att det är en fråga man kan titta på, men mina förhoppningar om resultatet är inte stora.

Fru talman! Jag är långt ifrån den förste som i denna kammare tar upp den ökade internationaliseringen. Därför ägnar jag inte särskilt mycket tid till att beskriva det som händer inom EG, i våra baltiska grannländer i Östeuropa eller de signaler som kommer från många länder i tredje världen. Vi kan bara konstatera att förändringarna går mycket snabbt och i många avseenden blir mycket genomgripande. Sverige är ett litet land som på område efter område påverkas av denna internationalisering. Många ledamöter har använt internationaliseringen som ett argument eller en förevändning för att riksdagen skall fatta beslut i olika avseenden. Jag skall dock avstå från ytterligare förslag till detaljbeslut. Jag vill i stället introducera ett kanske nytt förhållningssätt. Jag skall i detta sammanhang ge två exempel vars gemensamma nämnare är flexibilitet. Vi står inför två utomordentligt viktiga infrastrukturbeslut som blir avgörande för vår förmåga att anpassa oss till en alltmer internationell värld och för våra möjligheter att skapa goda kommunikationer med omvärlden. Det gäller infrastruktur i fysisk bemärkelse. Hur skapar vi den bästa ordningen för våra transporter till kontinenten? Det gäller infrastruktur för normeringen. Hur ser vi till att vi skapar den bästa helheten ur svenska och utländska lagar och regler? Fru talman! Detta är två helt olika frågor, men enligt min uppfattning är de goda exempel på att vi behöver ett flexibelt förhållningsätt till internationaliseringen. När det gäller infrastruktur för transporter till och från kontinenten, jag tänker då främst på transporter över Skåne, är det väsentligt att vi inte ser Öresundsbron som den enda lösningen -- om vi nu över huvud taget skall ha någon bro. De snabba förändringarna i omvärlden gör att vi inte alls har hela sanningen om var tyngdpunkten för framtida handelscentra kommer att ligga. Miljö och effektivitetssynpunkter kan också innebära ett osäkerhetsmoment inför strukturen på framtida transporter. Flexibiliteten kan vara bästa sättet att möta framtiden. Om vi får en Öresundsbro är det angeläget att de alternativa transportvägarna till kontinenten får fortsatt uppmärksamhet från statsmaktens sida. Det är inte alls säkert att vi kommer att vilja passera Danmark för att förflytta oss rakt söder över. Det finns redan i dag vägar genom både Polen och Tyskland, med skiftande kvalitet. Till detta kan läggas att man aviserat i pressen om motorvägsbyggen som skall realiseras i gränstrakterna mellan Polen och Tyskland. Jag frågar mig om vi kommer att ha handelspartners väster om Tyskland eller öster om detta land. Därför undrar jag om miljöministern är medveten om sin stora möjlighet att påverka miljön i och runt Färjetrafiken från Trelleborg till Tyskland kommer att öka i miljöbetydelse när de östra delstaternas ekonomi stärks. Därför finns det skäl för att utveckla goda färjeförbindelser med Polen och Helsingborgslänken med sina färjor att spela en fortsatt viktig miljöroll. Södra Sverige visar alltså på detta sätt en bred kontaktyta, kommunikationsmässigt sett, mot kontinenten. Vi måste erbjuda näringslivet flexibilitet inför en okänd och föränderlig framtid. Miljöpolitiken kommer att ha en avgörande betydelse i valet av transportsätt. Vi kan i dag inte besluta om bara ett alternativ. Vi måste ha en flexibilitet som står öppen för utveckling inom fordonens miljöpåverkande faktorer. Fru talman! Mitt andra exempel är normgivning. Vår svenska tradition skiljer sig i många stycken från utlandets. Vi har en detaljerad normgivning på en rad områden. Den är baserad på lagstiftning och övervakande myndigheter. Detta skiljer sig från övriga Europa i många stycken. Inom EG gäller som bekant den s.k. Cassis de Dijon-principen. En vara som får säljas i ett medlemsland måste tillåtas i de övriga länderna. Specialregler som förbjuder en vara i ett land anses likställda med kvantitativa handelshinder, något som Romfördraget förbjuder. Hur kan vi då upprätthålla våra höga svenska miljökrav på en rad olika områden? En intressant väg är att i ökad utsträckning utveckla en utomrättslig normgivning, där olika branscher och produktområden under statsmaktens överinseende idkar självreglering. Det fungerar redan i dag utmärkt för t.ex. advokater och revisorer. Utomrättslig normgivning kan vara en metod att betydligt mer effektivt komma till rätta med ett liknande problem. Det finns inom kemiindustrin ett projekt som kallas Responsible Care, där företagen ställer hårda krav på sina underleverantörer, samarbetspartner och kunder. Min taletid är nu ute. Jag hade tänkt ta upp ytterligare några punkter, men jag får avstå från det.

Fru talman! Jag tycker att föregående talares förslag var så intressanta att jag gärna vill ge honom möjlighet att i replik till mig fullfölja sitt anförande. Själv har jag tänkt säga några ord om ekohumanism; att bygga det rättvisa kretsloppssamhället. Man brukar tala om en tids ''samhällsprojekt'', motorn, det som genererar den stora aktiviteten. Järnvägarna och bilismens införande har nämnts som exempel. Vår tids samhällsprojekt kan bli att lämna avfallssamhället och skapa kretsloppssamhället, den ekologiska strukturomvandlingen. I vårt nuvarande industrisamhälle används resurser linjärt. Vi förbrukar och förgiftar naturens resurser och sprider ut dem i form av avfall. Ju mer vi producerar på detta sätt, desto fattigare blir vi, hur än bruttonationalprodukten ökar. I det kunskapssamhälle som vi nu får kommer industrierna att vara inlemmade i naturens kretslopp. Resurser används cykliskt, återanvänds eller återförs till naturen för att på nytt bygga upp livet. De ekonomiska mätmetoder, modeller och teorier som fortfarande dominerar människors medvetande runt om jordklotet, är direkt missledande. Naturtillgångarna ses som fria nyttigheter, som får värde bara när de förbrukas. Här finns ingen hjälp att få när det gäller att ställa om industrisamhället från den linjära resurshanteringen till en cyklisk. Man har inga modeller för att klargöra den fundamentala skillnaden mellan att bruka och att förbruka. Ju mer resurser som omsätts för pengar, desto högre blir tillväxten och desto högre anses välståndet vara, även när det leder till utarmning och ökade kostnader för att städa upp efter de felaktiga användnings och produktionsmetoderna. Det är därför av stor betydelse att årets finansplan för första gången innehåller ett avsnitt om miljöpolitiken. Misshushållning med naturen ger ingen god ekonomi, även om tillväxten ökar. Men nolltillväxt eller minskad tillväxt i ekonomin löser inga problem. BNP mäter helt enkelt all aktivitet som sker för pengar. > bOmställningen till kretsloppssamhället, den ekologiska strukturomvandlingen, ger många beställningar och jobb. Det innebär också att tillväxten ökar, samtidigt som naturen, grunden för all ekonomi, blomstrar. En del teknik vilar helt självklart på felaktiga principer och kommer att försvinna i kretsloppssamhället. Kärnkraften, t.ex., är en gammalmodig teknik, som bara hör hemma i avfallssamhället. Nu satsas miljarder på att hålla liv i gamla rostiga och försprödade kärnkraftverk. Det är skandal och stor misshushållning. Ju fortare kärnkraften avskaffas, desto större resurser kan frigöras till modern, framtidsduglig teknik. Om humanismen -- det andra ledet i begreppet ekohumanismen -- skulle jag vilja säga: Vi skall vara mera generösa och mindre giriga. Det går inte att bygga det goda kretsloppssamhället i den rika världen, medan världens fattiga majoritet hålls nere genom en orättfärdig ekonomisk världsordning. Jorden är en levande enhet. Överallt på jorden förtrycks kvinnorna. De arbetar mer än männen för familjens uppehälle, men deras arbete räknas inte ens i den styrande statistiken, och de får inte vara med och bestämma på egna villkor. När kvinnans ställning stärks föder hon inte för många barn. Det är lösningen på problemet med befolkningsexplosionen. Vårt välstånd får aldrig bygga på att andra far illa. Vi skall göra rätt för oss, inte utnyttja andras fattigdom för att sko oss. Det skall vara rättvis fördelning i vårt eget land, men också ute i världen. Som rikt land har vi en uppgift att arbeta för en rättfärdig världsordning, där ingen förtrycker någon och där utbytet mellan människor sker till ömsesidig glädje.

Fru talman! Vi socialdemokrater strävar efter ett mera rättvist och jämlikt samhälle. Ett genomförande av en sådan politik är grundförutsättningen för att minska riskerna för social utslagning och brottslighet på samhällslivets alla områden. En stor del av brottsligheten betingas av ekonomiska och sociala faktorer. Orättvisor, främlingskap, rasism och otrygghet måste därför bekämpas. För att nå framgång i det brottsbekämpande arbetet är det viktigt att slå vakt om det generella välfärdssamhället. All erfarenhet visar att stora sociala klyftor, hög arbetslöshet och förslummade bostadsområden föder våld och annan kriminalitet. Det är vår uppfattning att familje och skolpolitik, arbetmarknads och socialpolitik, rättsväsendets utformning och funktion i stort liksom den ekonomiska strukturen och människosynen i samhället har väl så stor betydelse för brottsutvecklingen som straffsystemet. Över huvud taget gäller att insatserna för ett solidariskt samhälle, med större rättvisa i fråga om inkomster, bostäder, utbildning, arbetsmiljö och kultur, också är ägnade att förebygga de risker för social missanpassning som i sin tur ofta utgör grogrunden för kriminalitet. I detta perspektiv är det helt klart att den omläggning av samhällspolitiken som regeringen inlett allvarligt äventyrar möjligheterna till ett effektivt brottsförebyggande arbete. Ökande klyftor, kraftigt stegrad arbetslöshet och tilltagande utslagning skapar en grogrund för tilltagande brottslighet. Barn och ungdom måste stå i centrum för det brottsförebyggande arbetet. I första hand är det självfallet föräldrarnas ansvar att fostra barn till solidaritet och lära dem acceptera de regler som krävs för den mänskliga samlevnaden. Därför måste familjepolitiken utformas på ett sätt som underlättar för föräldrarna att ta detta ansvar. Barnomsorgen och skolan har här viktiga uppgifter. Stödet till de ungdomar som tidigt riskerar att hamna utanför samhällsgemenskapen måste förstärkas. Arbete med att stödja lokalt brottsförebyggande verksamhet måste nå ut på bredden regionalt och lokalt och ges en större betydelse än för närvarande i polisens och andra samhällsorgans arbete. Det är socialdemokraternas uppfattning att fängelsestraff bör undvikas så långt som möjligt. Fängelse är en mycket ingripande påföljd för den enskilde och en mycket dyr sådan för samhället. Genomsnittskostnaden per dag för en fängelseplats är nu 1 350 kr. En ökad användning av frihetsstraff är generellt sett inget effektivt medel när det gäller att bekämpa kriminaliteten. Det visar en omfattande kriminologisk forskning. Antalet fängelsestraff, som under senare år legat på en rekordhög nivå, måste reduceras. Fängelsestraffets syfte är att avskräcka människor från att begå brott. Den avskräckande effekten anges framför allt ligga i hotet att bli berövad friheten. Men detta hot har en begränsad effekt på socialt utslagna människor. Vid verkställigheten av straffpåföljden skall kriminalvården även fortsättningsvis bygga på grundsynen om humanitet. Att ge de dömda möjligheter att efter frigivningen leva ett normalt liv i samhället är, vid sidan av att verkställa straffen på bästa möjliga sätt, kriminalvårdens viktigaste uppgift. Fru talman! Vi kan konstatera att regeringen medvetet prioriterat ned kampen mot den ekonomiska kriminaliteten. Detta framgår direkt av budgetpropositionen. Mot bakgrund av justitieutskottets uttalanden våren 1991 och de mycket stora värden som står på spel är detta anmärkningsvärt. Vi anser att riksdagen bör uttala att ekobrottsligheten skall ges samma höga prioritet som bekämpandet av narkotika och våldsbrottslighet. Den ekonomiska brottsligheten drabbar oss alla; den enskilde medborgaren och den skötsamme företagaren. Utgår man från en samhällsförlust på 30 miljarder kronor varje år till följd av ekonomiska brott -- vilket är lågt räknat -- handlar det om att varje enskild skattebetalare blir ''bestulen'' på 5 000 kr. Som exempel kan nämnas att enbart de skalbolag som för närvarande förekommer hos kronofogdemyndigheterna är restförda för skatter och avgifter m.m. med sammanlagt drygt 6 miljarder kronor. Det allvarligaste är kanske ändå att ekobrottslighetens utbredning ytterst hotar samhällssolidariteten och den välfärd som byggts upp med denna som grund. Det är därför enligt vår mening en mycket väsentlig förutsättning för ett fortsatt solidariskt samhällsbyggande att vi effektivt kan motverka och beivra denna typ av brottslighet. Fru talman! Jag vill ställa två frågor till regeringspartierna. Varför har man tagit bort prioriteringen av den ekonomiska brottsligheten? Vad är det som har förändrat synen på den typen av brottslighet?
Fru talman! Lever vi i ett rättssamhälle? Frågan ställs ibland av journalister till politiker, justitiekanslern, justitieombudsmannen m.fl. Den besvaras alltid med ett bestämt ja. Ibland påstås det rentav att Sverige är den mest utpräglade rättsstaten i världen. Någon definition är det dock aldrig tal om i dessa sammanhang. Det förefaller som om ordet rättssamhälle -- eller rättsstat -- uppfattas som något gott i största allmänhet. Ibland förefaller det som om särskilt jurister tror att begreppet rättsstat betyder att det finns lagar och förordningar och att domstolar och myndigheter för det mesta håller sig inom dessa ramar. Men i så fall skulle alla stater vara rättsstater. I alla stater finns rättsregler som medborgarna har att rätta sig efter. Varje statsledning måste vidare, av praktiska skäl, delegera makt och kan inte göra det utan att utfärda regler för utövningen av den delegerade makten. För de underlydande myndigheterna är det i allmänhet bekvämast att hålla sig till dessa regler. Visst är det sant att ordet rättsstat ofta används som ett slagord, men det har faktiskt ett bestämbart innehåll. Det bygger på en urgammal idé att makten måste iaktta vissa spelregler för att dess krav på lydnad från undersåtarnas sida moraliskt skall kunna försvaras. Denna vackra tanke kom i vårt land till uttryck redan i den gamla svenska landslagens konungaed. Syftet var alltså att skydda den enskilde mot övergrepp från den styrande maktens sida. I ett uttalande av konstitutionsutskottet 1948 definieras rättsstaten enligt följande. - Grundläggande för förhållandet mellan staten och medborgarna är att dessa är fria och har rättigheter. De statliga organen kan ingripa i medborgarens frihet bara med stöd av allmängiltiga regler. - Dessa skall tillämpas lika på alla. - Syftet med dessa krav är att sätta en spärr för godtycke och väld. - Väsentliga ingrepp kan bara riksdagen besluta om. - Sådant beslut skall kunna påverkas av en fri och öppen diskussion. En minimistandard av frihet får inte ens riksdagen förgripa sig på. - Respekteras inte dessa grundsatser, hotas statslivet av förödelse. När jag påstår att Sverige i dag inte är en rättsstat, är det alltså dessa grundtankar som jag utgår från. Jag menar att vårt system inte längre utgår från att medborgaren är fri och har rättigheter och att rättssystemet ej heller inrymmer effektiva spärrar mot godtycke och väld i offentlig maktutövning. Det system av regler och principer som tidigare gjorde Sverige till en rättsstat finns inte kvar. Min definition är således att rättsstaten utgår från att medborgaren är fri och har rättigheter gentemot staten och att rättsstaten har ett system av regler och principer som tryggar medborgerliga fri-och rättigheter och sätter en spärr för godtycke och väld i offentlig maktutövning. Rättsstaten löser självfallet inte alla problem i ett samhälle. Begreppet gäller endast relationen mellan statsmakten och medborgaren. Staten ålägger sig och iakttar en lagbestämd måttfullhet i användningen av sin makt över medborgarna. Rättsstaten kan alltså inte lösa de problem som sammanhänger med t.ex. sociala skillnader medborgarna emellan och inte heller problem som avser fred på jorden och en sund fysisk miljö. För ett samhälle där människor kan trivas, utvecklas och blomstra behövs välfärdsstaten. För samma syfte behöver vi också internationell fred och säkerhet och en fysisk miljö som inte gör oss sjuka. Fru talman! Men människan har också ett behov av frihet och värdighet. Därför behöver vi rättsstaten. Är det inte detta en meningsfull frihetsdebatt borde handla om? Motsatsen till frihet är ju träldom. Innebörden av träldom är just att sakna lagens skydd. Därför uppmanar jag justitieministern att med all kraft göra allt för att rättsstaten åter skall upprättas.

Fru talman! I en artikel i en av de stora morgontidningarna angav jag nyligen det aktuella antalet narkotikamissbrukare i Sverige till närmare 30 000. Denna siffra gav upphov till en livlig debatt. Från socialdemokratiskt håll ansåg man att jag starkt överdrivit missbrukets omfattning. Jag vill här närmare redogöra för de faktorer som legat till grund för min bedömning. Under år 1979 genomförde utredningen om narkotikamissbrukets omfattning, UNO, den hittills enda rikstäckande kartläggningen av det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige. Kartläggningen, som var en s.k. case-findingundersökning, gick till så att myndigheter som bedömdes ha kunskap om narkotikamissbruk rapporterade de ''fall'' som de kände till. Det bör emellertid påpekas att definitionen av tungt narkotikamissbruk i nämnda undersökning var tämligen begränsad. Till denna typ av missbruk hänfördes dels allt injektionsmissbruk, oberoende av frekvens, dels också annat missbruk som uppgivits förekomma ''dagligen eller så gott som dagligen'', oberoende av intagningssätt och medel. Definitionen innebar alltså att t.ex. haschmissbruk som ej var dagligt eller så gott som dagligt, men som ändå var regelbundet, inte ansågs som tungt missbruk. En synnerligen förvånansvärd begränsning med tanke på bl.a. de risker för bestående hjärnskador som haschmissbrukare löper. De kartläggningar som gjorts om narkotikamissbrukets omfattning efter 1979 har i huvudsak ägt rum under de senaste fem åren och har omfattat ca 90 kommuner -- sammanlagt ungefär hälften av Sveriges befolkning. Antalet missbrukare har för dessa kommuner angivits till drygt 15 500, vilket i genomsnitt innebär 286 Kartläggningen efter 1979 visar att missbruk av narkotika inte längre är ett storstadsfenomen. Man kunde tidigare se narkotikamissbruket som just ett storstadsfenomen och alkohol som landsortens drog. I dag är situationen annorlunda, eftersom man numera ofta möter tyngre missbruk även på mindre orter. Jag vill här nämna några siffror som påvisar en drastisk förändring av bl.a. landsortens missbruksbild. missbrukare, medan siffran i den senaste undersökningen stigit till 942. I Älvsborgs län, där endast 2 av 18 kommuner redovisats, har antalet ökat från 143 till 371. I Norrbottens län, där 5 av 14 kommuner redovisats, har ökat det från 349 till missbrukare. Detta skall jämföras med 3 851 för hela länet i UNO-undersökningen. De siffror som rapporterats i UNO undersökningen och senare undersökningar måste betraktas som minimisiffror, eftersom höga mörkertal alltid omger kartläggningar av detta slag. Flertalet av de handlingar som är förknippade med narkotikamissbruk är ju illegala och ett uttryck för normbrott, alltså handlingar som människor gärna vill dölja. Den allmänna synen på narkotika har dessutom skärpts under 1980-talet, varför man kan förmoda att mörkertalet t.o.m. är större i de senaste undersökningarna än i UNO Felaktiga föreställningar om hur en missbrukare ser ut kan också vara en faktor som kan ha haft stor betydelse i sammanhanget. Missbrukarna är inte alltid nedgångna och smutsiga och ser inte alltid ut som om de skulle kunna dö inom fem minuter på en offentlig toalett. Undersökningar av case-finding-typ säger över huvud taget ingenting om de socialt etablerade missbrukarna, eller om ungdomar och andra som ''bara'' prövar narkotika någon gång då och då och där bruket ännu inte fått några sociala konsekvenser. Genom nya mindre drastiska intagningssätt, som sniffning eller oralt intag, t.ex. att blanda narkotikan i sprit, vilket tenderar att bli allt vanligare, har också nya grupper rekryterats. Den som använder dessa mindre drastiska intagningssätt betraktas sannolikt varken av sig själv eller av sin omgivning såsom knarkare. Helt nyligen har en undersökning gjorts på Endast 40 personer föll då inom ramen för tungt missbruk. I den nya undersökningen, som gjorts av socionom Inger Klintlöf, har 209 personer rapporterats som missbrukare av narkotika, vilket innebär 365 per 100 000 invånare. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag här redogjort för ligger den av mig tidigare uttalade siffran för antalet narkotikamissbrukare i Sverige sannolikt i underkant. Det rätta antalet torde med bred marginal överstiga 30 000. Socialdemokraterna bär en stor del av skulden för att missbruket kommit att hamna på en så hög nivå. Den socialdemokratiska passiviteten i narkotikafrågan under de senaste decennierna har varit förödande för svensk narkotikabekämpning.

Fru talman! I och för sig kan jag bemöta Jerry Martinger. Han redovisade mycket siffror. Det går att förvilla ett budskap med mycket siffror. Jag tror ändå att socialdemokraterna och den politik som vi har fört när de gäller en human kriminalpolitik och förmågan att försöka få narkotikafria anstalter är bra. Den politiken borde vi fortsätta med. Jag hörde inte att Jerry Martinger svarade på den fråga jag ställde. Varför har ekobrotten prioriterats bort? Håller Jerry Martinger med justitieministern om att enskilda inte skall drabbas av ekonomiska brott?

Fru talman! Jag kan räkna upp tio olika punkter där den socialdemokratiska regeringen har fört en passiv narkotikapolitik. För det första har den socialdemokratiska regeringens ovilja att ställa sig bakom en effektiv kriminalisering med rätt för polisen att ta urinprov och blodprov på misstänkta missbrukare, givit en signal till de etablerade och presumtiva missbrukarna att regeringen och riksdagsmajoriteten inte betraktar narkotikamissbruk som något särskilt klandervärt beteende. För det andra har regeringens nedrustning av polisens resurser lett till att många narkotikabrottslingar fått löpa utan att polisen haft möjlighet att ingripa. Narkotikabrott är s.k. upptäcktsbrott, vilket innebär att antalet anmälda narkotikabrott i stor utsträckning är beroende av hur många poliser som är engagerade i jakten på narkotikabrottslingarna. För det tredje har socialdemokraterna motsatt sig nödvändiga förstärkningar av tullen. För det fjärde har socialdemokraterna gång på gång motsatt sig skärpningar av reglerna om åtalsunderlåtelse. Detta har fått till följd att inte mindre än 13 % av alla misstänkta narkotikabrottslingar får åtalsunderlåtelse. För det femte har praxis i narkotikamål tillåtits gå så långt att det nu är på det sättet att man kan inneha narkotika för tusentals kronor utan att anses ha gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För det sjätte har socialdemokraterna motsatt sig förslag om skärpning av straffen för den som smugglar narkotika med olika raffinerade metoder. För det sjunde har socialdemokraterna motsatt sig förslag om straffskärpning för mellangraden av narkotikabrott. För det åttonde har man motsatt sig skärpning av straffen för grova narkotikabrott. För det nionde har man gång på gång gått emot krav som syftar till att göra kriminalvårdsanstalterna fria från narkotika. Resultatet av den politiken är väl känt. Personer som inte tidigare har använt narkotika har i många fall blivit narkotikaberoende under anstaltstiden. Missbrukare köper under sin intagningstid narkotika på kredit av medintagna, skaffar sig på det sättet stora skulder och måste sedan omedelbart efter frigivningen börja begå brott för att betala av sina skulder. Detta har spätt på brottsligheten ytterligare. För det tionde har regeringen långhalat beslutet om att avskaffa halvtidsfrigivningen, vilket för övrigt har varit särskilt ödesdigert för många missbrukare, som släppts ut i samhället efter halva tiden och då kunnat fortsätta mot allt grövre brott och ökad kriminalitet. Till slut frågan om den ekonomiska brottsligheten. Jag önskar att jag hade mera tid. Jag kan bara säga att självfallet drabbar de ekonomiska brotten också enskilda människor. Det är väl fullständigt klart.

Fru talman! Jerry Martinger gör som sin partiledare. Han skäller på socialdemokraterna 95 % av tiden och talar inte om vad moderaterna själva tänker göra. Därför undrar jag nu: Kommer alla de problem som Jerry Martinger har talat om att lösas under den borgerliga regeringens tid? Kommer det att bli färre narkotikamissbrukare? Kommer man att straffbelägga narkotikamissbruket? Kommer man att införa regler för urinprovstagning, osv. osv.? Alla de åtgärder som Jerry Martinger ställer i utsikt har vi socialdemokrater kämpat emot, eftersom vi vill föra en human kriminalpolitik. Det var också välgörande att höra att Jerry Martinger inte ställer upp på justitieministerns svar. Det tackar jag särskilt för. Men jag hoppas att Jerry Martinger kan svara på varför man har tagit bort prioriteringen av ekobrotten.
Fru talman! Under den socialdemokratiska regeringsperioden prioriterade man ju precis allting. Regeringen sade att man skall prioritera ungdomsbrott, narkotikabrott, våldsbrott och ekonomiska brott och att detta inte fick medföra att bekämpningen av övrig brottslighet eftersattes. Men en sådan prioriteringsordning kan man inte ha, utan den prioritering som gäller finns angiven i lagen genom straffsatserna. Man skall naturligtvis prioritera de brott som har en allvarlig straffsats. Den prioritering som ni har haft när ni har bestämt är fullständigt meningslös. Så kan vi inte fortsätta att ha det. Jag tror att det inte finns någon som kan tvivla på den borgerliga regeringens ambition att komma till rätta med narkotikamissbruket, efter att dels ha läst regeringsdeklarationen, dels ha lyssnat på vad justitieministern har sagt i de här frågorna om vad som planeras. Jag förstår inte hur Ulla-Britt Åbark kan tycka att justitieministern inte anser att ekonomiska brott drabbar enskilda människor. I så fall har nog Ulla Britt Åbark tolkat justitieministern fel. Om justitieministern har uttryckt sig på ett sådant sätt att Ulla-Britt Åbark har fått den uppfattningen, får Ulla-Britt Åbark lyssna en gång till och åtminstone försöka begripa att så kan det omöjligt vara. Självklart drabbar ekonomiska brott även enskilda människor, exempelvis genom att någon skaffar sig konkurrensfördelar på bekostnad av en annan person inom samma verksamhetsområde. Ta t.ex. två restauranger i Stockholm som konkurrerar med varandra. Om den ena krögaren betalar sina skatter och beter sig ärligt, medan den andra bluffar på olika sätt, är det klart att det som den bluffande gör går ut över den ärliga. Då har vi naturligtvis det fallet att den ekonomiska brottsligheten drabbar enskilda människor. Självklart kan inte justitieministern ha menat annat än att det är på det sättet. Så där är hon feltolkad av Ulla-Britt Åbark.

Fru talman! Alla människors lika värde -- denna grundläggande rättighet manifesterade riksdag, kungahus och regering i går. Vi förenades mot rasism, mot främlingsfientlighet och mot våld, våld i alla former. Gårdagens manifestation gällde alla människors lika värde. Det gällde och måste gälla också kvinnors lika värde i samhället och i världen. En kamp mot våld måste också gälla våld mot kvinnor, i Sverige och i världen. Många händelser och reaktioner pekar emellertid i dag på att våld mot kvinnor inte ses lika allvarligt som våld mot män. Nyligen publicerades en Amnestyrapport som belyste hur kvinnor världen över utsätts för våldtäkter, tortyr och olika sexuella övergrepp. Amnestyrapporten visade också hur regeringar världen över ignorerar dessa kvinnoövergrepp. Övergreppen betraktas som mindre allvarliga förseelser eller isolerade händelser, enligt rapporten. De få förövare som straffas får knappast mer än en prickning, och de flesta vet att de kommer undan utan att ställas till svars. De kvinnliga brottsoffren fick inte nödvändig och rättmätig hjälp och stöd och upprättelse efteråt. De signaler som ges är att övergrepp mot kvinnor inte är särskilt allvarliga. Nyligen informerades jag om vad som hände många av de kuwaitiska kvinnor som våldtogs av irakier under Gulfkriget. Det gällde unga kvinnor, gamla kvinnor, också gravida kvinnor, många gånger skändade inför ögonen på makar, söner och föräldrar. De hemskheter och lidanden som de utsatts för borde ha inneburit att de efteråt fått familjernas, vännernas och samhällets fulla och odelade stöd. Så blev det inte utan många gånger tvärtom i stället. Först förvägrades de gravida kvinnorna abortera våldtäktsfostren. Sedan lämnades de ensamma med sin s.k. skam. Dessa män, söner och fäder har därefter i åtskilliga fall tagit avstånd från och lämnat de skändade kvinnorna. Ogifta kvinnor har fullständigt mist sitt värde på äktenskapsmarknaden. Hur reagerar omvärlden på olika kvinnoövergrepp? Några enstaka nyhetsrader, liten text, snabbt glömt och gömt. Föga nyhetsvärde jämfört med de sympatireaktioner som Tyson, tungviktsboxaren, som nu är dömd för våldtäkt i USA, får. Rubriker, TV-bilder, uppmärksamhet -- ett verkligt nyhetsvärde! Många tycker synd om honom. Så ser man på kvinnoövergrepp i utlandet. Hur ser samhället på det i vårt eget land? Sverige anses ju vara ett civiliserat och demokratiskt land, där samtliga partier poängterar alla människors lika värde. Hur reagerar då vårt samhälle, när kvinnofriden hotas här, när fakta visar att en kvinna blir slagen var tjugonde minut, en kvinna blir våldtagen var femtionde minut och en kvinna blir misshandlad till döds i veckan i detta land? Värnar vi kvinnofriden? Här är det väl inte så att den våldtagna kvinnan behöver skämmas eller själv anses skyldig till övergreppet? Vissa domar på senare tid har upplevts upprörande. Ett exempel: En ung kvinna, kraftigt berusad visserligen, lämnar en retaurang. Två män följer efter, lägger armarna om henne. Hon avvisar dem, kräver att få vara i fred, mår inte bra. Männen är ihärdiga, plockar av henne kläderna, har båda samlag med henne på en motorhuv. Flickan orkar i sitt berusade tillstånd inte göra motstånd. I rättegången efteråt anser inte rätten att det var våldtäkt. Kvinnan hade ju inte skrikit! tingsrätten döms pappan till fängelse och böter. I hovrätten sänks böterna, fängelsedomen ändras till villkorlig dom. Skälen som anfördes: dottern hade uppträtt utmanande mot pappan; pappan var inte den ende som haft samlag med flickan. Enligt mitt sätt att se, måste ansvaret för sexuellt utnyttjande ligga på vårdnadshavarna, inte på barnen och deras uppträdande. Ett barns beroendeställning till en vårdnadshavare måste väga oerhört tungt när ett eventuellt medansvar diskuteras. Vissa förbättringar har skett av kvinno och brottsofferskyddet. Flera centermotionskrav har genomförts under senare år: skärpt besöksförbudslag, lättare att få juridiskt biträde, förbättrat stöd till kvinno och brottsofferjourer, fler poliser, tillgång till larm. Mer måste emellertid göras. Försöksverksamhet med livvakt åt särskilt hotade kvinnor skall nu komma till stånd. Inom centern anser vi att detta skydd måste kompletteras genom att männen som förföljer kvinnorna bevakas och kontrolleras. Bättre medicinsk vård, socialt och psykologiskt stöd, terapiinsatser krävs. Behovet av en våldtäktsklinik är stort och skulle utgöra ett viktigt komplement till hälso och sjukvården. Dessa förslag kan kanske finansieras genom att brottslingar får betala en summa till en central brottsofferfond, vilket jag anser bör utredas. Skrämmande många barn utsätts för olika sexuella övergrepp i vårt land. Enligt en nyligen publicerad undersökning rör det sig om vart tionde barn, flest flickor men också pojkar. Preskriptionstiden för olika sexuella övergrepp varierar, beroende på straffvärdet för brotten. Eftersom det kan dröja många år innan barn, som utsatts för dessa former av brott, vågar anmäla vad de utsatts för, bör preskriptionstiderna ses över i syfte att förlänga dem. Kvinnofrid måste få råda i Sverige och i världen! Alla människors lika värde måste hävdas, även kvinnors lika värde.

Fru talman! Den tilltagande brottsligheten i vårt land inger verklig oro. Snatterier, större stölder, bilinbrott, skadegörelse etc. har blivit allt vanligare i samhället. Folk i allmänhet vet i dag att de flesta av dessa brott, som i många fall har narkotikafinansiering som förtecken, aldrig klaras upp. Det kan vara värt att påpeka att dessa brott, som ofta anses som små, är inkörsporten till den mycket grova brottsligheten. Också den grova brottsligheten, inte minst våldsbrotten, har accelererat under senare decennier. Våldsbrotten har blivit råare. I många fall finns det säkert ett samband mellan våldsbrott och ekonomisk brottslighet. Ofta är narkotikahandel med i bilden. Under senare tid har brottsligheten i Sverige utökats med främlingsfientligt inspirerade våldshandlingar och uttrycklig rasism. Alla sådana yttringar måste ses som ett nederlag för samhället och med kraft fördömas och bekämpas. Förbud för uttalat rasistiska organisationer bör i den nu uppkomna situationen allvarligt övervägas. Brottsutvecklingen har naturligtvis många olika orsaker. Jag vill peka på några, t.ex.: Den under gångna år skedda nedtoningen av stabila etiska värderingar i Hem och skola. Instabila hemförhållanden för många barn och ungdomar. Påverkan från dåliga filmer och videos, inte minst vålds och våldspornografiska videos. En annan orsak är naturligtvis knarkandets utbredande och det ökande internationella narkotiskt-ekonomiska trycket på Sverige. Under senare år har också ockulta företeelser, satansdyrkan och djävulska rollspel förstärkt underlaget för våldsutbredandet. Fru talman! Regeringens ambition är att få ned brottsligheten. Ja, det är nu hög tid att åstadkomma ett trendbrott i brottslighetsutvecklingen, innan den växer oss alla över huvudet, innan människors förtroende för myndigheternas förmåga att bemästra situationen upphör och människor inte längre vågar sig ut efter mörkrets inbrott, drar sig för att besöka vissa platser eller tar saken i egna händer. Åtgärderna för att återvinna allmänhetens fulla förtroende och vända brottsutvecklingen har hittills huvudsakligen handlat om ökade polisresurser, hårdare straff och längre avtjänandetider i fängelser. Naturligtvis är sådana åtgärder i nuvarande läge och i det korta perspektivet angelägna, för att snabbt åstadkomma en förändring. I det långa perspektivet och för att åstadkomma en varaktig förbättring behövs också helt andra dimensioner i åtgärdsprogrammet, åtgärder av brottsförebyggande långsiktig karaktär. En dimension är då att på nytt uppvärdera hemmet och familjen som basen för ungdomars uppväxt och präglande av solidaritet och förståelse. I de små fungerande gemenskaperna kan barn och ungdomar i trygg tillit fostras till ansvarsfulla och hänsynstagande medborgare. Stabila familjer och trygga hem ger barn och ungdomar den harmoni, självkänsla och egenvärde som de behöver för att ha störst chans att inte hamna i sammanhang där brottslighet lurar runt hörnet. Därför bör också samhället och staten i största möjliga mån verka för att så många stabila familjer som möjligt skapas i vårt land. I detta syfte bör äktenskapet som samlevnadsform förordas och stärkas. I samma syfte bör det vara en självklarhet att föräldrar som vill ha hand om sina barns omsorg i det egna hemmet de första viktiga åren, ges ekonomiska möjligheter till detta. Regeringen förväntas lägga fram ett sådant reformförslag under mandatperioden. Fru talman! En annan dimension i syfte att vända trenden i brottslighetsutvecklingen är att i ökad grad lyfta fram etik och moral i samhällsarbetet, debatten och bland folk i allmänhet. Etiken måste givetvis vara relaterad till någon värderingsgrund. Vad är då naturligare än att vi i vårt land bygger på vårt västerländska kulturarv, den kristna värderingsgrunden? Att i hem, förskola och skola hos barn och ungdomar på ett naturligt och engagerat sätt på nytt inplantera de kristna grundvärderingarnas etik och moralbegrepp är en god investering för rättssamhällets framtid. Undervisningen skall givetvis förmedlas av kompetenta personer i skolans religionsundervisning och i andra lämpliga sammanhang. Det är min övertygelse att samhällsklimatet skulle förbättras och brottsligheten på sikt minska. I den situation som vi nu befinner oss i är det också viktigt att unga brottslingar får de rätta signalerna. Brott också av icke myndiga ungdomar måste snabbt beivras och leda till påföljder som visar de unga att brottets följder är obehagliga. Det är ockå av vital betydelse för rättssamhällets trovärdighet att om två eller flera personer varit inblandade i ett grovt brott, inte alla kan gå fria genom att skylla på varandra. Fru talman! Enligt min mening får ingen möda sparas när det gäller att stävja den negativa brottsutvecklingen i Sverige, så att alla människor kan känna sig trygga och ha förtroende för samhällets förmåga att värna rättssäkerheten i vårt land. Vi får då inte glömma bort det långsiktiga förebyggande arbetet.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Sanning -- vad betyder det ordet? Efter fyra månader här i huset börjar jag verkligen bli orolig. Gårdagens partiledardebatt förstärkte min oro att det är illa ställt i vårt land. Vi var över hundra nya ledamöter som tågade in här i huset i höstas för att, som jag trodde, börja röra om i grytorna. Men ack, vad jag bedrog mig. Ni tycks fullständigt ha acklimatiserat er till etablissemangets hantlangare. När skall ni vakna? Ser ni inte hur sjukt vårt samhälle blivit? Vad hjälper det att vi har fått en ny regering, när vi inte tar tag i problemen. Så fort någon kritiserar vad ni ställt till med, kastar ni er över dem med alla till buds stående medel. Vad har detta med rättssäkerhet att göra? Jo, när vårt rättssystem inte fungerar yttrar det sig i dessa avarter av systemfel. Vi kan bara se på bankerna och försäkringsbolagen, och nu senast inte minst A pressen. Det måste vara ganska genant för socialdemokraterna med Arbetet, med deras förträfflighet i allt vad de har gjort. Jag vill gärna citera något som Bo Södersten sade om ATP den 29 okt 1991: ''Förr eller senare måste systemet reformeras från grunden. Delreformer och partiella förändringar kan innebära förbättringar. Men enligt min mening nås ingen varaktig förbättring utan systembyte. Med den inställningen blir det också naturligt att mena att ju förr det skiftet kommer desto bättre är det.'' Vad menade Bo Södersten med det? Jo, det går inte att nagga i kanterna litet här och litet där. Vi måste verkligen ta tag i detta och se var felet ligger. Jag vill påstå att den största anledningen till att det ser ut som det gör här i Sverige är rättssystemet. Rättssystemet kännetecknas av nitiskt, formalistiskt fögderi och förmynderi mot de små, ensamma och svaga i samhället. Det gränsar ibland till rena rama trakasserierna. Det har dessutom gjort oärlighet och förljugenhet till dygd och eliminerat personligt ansvar. Vad skall vi då göra mot detta? Jo, vi skall börja med oss själva. Lars Andersson och jag har väckt en motion där vi säger: Sätt människorna före myndigheterna! Motionen är ganska kort. Vi skriver i vår motion: Grundlagen föreskriver allas likhet inför lagen samt saklighet och opartiskhet vid hanteringen av undersåtarna. Varför sker ej så? Hur kan det komma sig att på grund av prestige, personliga motsättningar och lojaliteter, myndighetspersoner bevisligen har fått härja utan påföljder, i syfte att bryta ner sina medmänniskor? Fallet Alvgard är bara ett av tusentals, som visar hur människor misshandlas av rättssystemet. I motionens hemställan kräver vi att en medborgarrättskommission skall tillsättas. Vi räknar upp sex fall i motionen. Det kan bli en aning pinsamt för en del ledamöter i kammaren, för personer i justitiedepartementet och litet överallt. Man känner till dessa fall mycket väl. Var nu inte fega i konstitutionsutskottet! Ta tag i denna motion! Sopa den inte under mattan. När vi nu ser hur rättssystemet har fungerat, kan vi rätta till det. Men vi får väl se. Jag vill avsluta med att läsa upp ett brev som jag har fått i dag från en pensionär i Halmstad. ''Pontus Pilatus sade: Vad är sanning? Jag frågar: Vad är rättvisa? I Sverige 1992 finns pensionärer som har det svårt för att få det att ekonomiskt gå ihop. Vi är den bortglömda skaran i alla fina debatter. Vi är dom som har arbetat i vårt land och slitit ut oss och betalat vår skatt till alla instanser. Vi är dom nu som sitter och ängslas för höjda hyror, för att bli sjuka, och som följd dyra läkarbesök, mediciner, tandläkare, glasögon och ensamhet, socialtjänst som dras in, sjukvård som inte är tillfredsställande. Våra politiker, som pratar vitt och brett om hur bra det är i Sverige, är välkomna att tala om den bortglömda skaran. Vi har i dag debatt om invandrare och flyktingar. Mycket intressant? Var finns rättvisan i det ekonomiska läget? Jag är inte rashatare eller främlingsfientlig. Jag har vänner bland invandrare, men vet vad detta land erbjuder dom. Jag vet också att denna regering inte är för dom fattiga och svaga i samhället, svenska medborgare som arbetat upp detta landet, men är till för dom rika -- dom är själva miljonärer. Jag kanske kan få äran att sjunga, som fru Friggebo, åtminstone få sjunga ut. Ny demokrati, var snäll och gör något, och NU. Varför är det val, när ingen håller sina vallöften? Med vänliga hälsningar Carl Bildt är välkommen för ett samtal när han kommer till Halmstad.'' Man kan nog grunna litet på detta, och se på vad som har skett.

Fru talman! I sitt tal i Storkyrkan i går citerade biskop Henrik Svenungsson några enkla och klara ord om människors lika värde, som han funnit på väggen på ett socialt servicecentrum i ett u-land. Men orden hade en längre historia. De återfinns, nära nog ordagrant, i andra stycket i ett av liberalismens och demokratins klassiska dokument, den amerikanska självständighetsförklaringen. För Thomas Jefferson, och andra författare bakom den förklaringen, och för andra klassiska tänkare var liberalismen en humanism. I detta skiljer sig också de klassiska liberalerna från många av de mer lättviktiga tänkare som under senare år vilseledande etiketterats som nyliberaler. Jag kommer sent att glömma den s.k. libertarianska världskongress i Stockholm för en del år sedan, då den franske journalisten Henri Lepage, författare till bestsellern I morgon kapitalism, förklarade att han såg rasisten och missnöjespolitikern Le Pen som en naturlig allierad. Le Pen var nämligen för fri företagsamhet. Några andra krav fann denne s.k. nyliberal inga skäl att ställa. Alla är ense om behovet av marknadsekonomi och privatiseringar, men långt ifrån alla finner skäl att engagera sig med samma kraft för att motverka rasism och intolerans och bygga upp fungerande rättssamhällen och demokratiska institutioner. Även i Sverige har det länge funnits en bristande förståelse för den betydelse för demokratin och rättssamhället som vakthållningen mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet har. Det märks också i flera av de uttalanden och debattinlägg som görs i dessa dagar. De flesta är välmenta, men de brister ofta i precision och analys. Det vanligaste är kanske klyschan att de problem som finns måste mötas med öppen diskussion. Jag tror att det var Georg Klein som i TV i söndags påpekade att Hitler och Goebbels faktiskt trodde att judarna låg bakom allt ont i världen. Förintelsen blev en logisk konsekvens av denna förvirrade världsbild. Tanken att man skulle kunna prata förstånd med doktor Goebbels -- eller med Ahmed Rami för att ta ett nutida svenskt exempel -- är befängd, och den antyder dessutom på ett obehagligt sätt att skulden för massmord eller attentat på något sätt skulle kunna delas mellan gärningsmän och offer. Man kan diskutera flyktingpolitikens utformning. Men man kan aldrig föra en meningsfull diskussion om grundprincipen -- att människor har lika värde och rätt till liv och frihet och därmed också att fly från krig och diktatur till länder där det är säkrare att leva. Det är också nödvändigt att förstå det ideologiska sammanhang där dagens svenska rasism hör hemma. Rasister och nynazister har nu begått våldsbrott i många år, fast de av polis, media och politiker har beskrivits som pojkstreck. Stockholm har, som mig veterligen enda huvudstad i Europa, sedan 1987 haft en antisemitisk och nynazistisk radiostation -- Radio Islam -- som bedrivit den grövsta hetsen mot judar i vårt land efter kriget, utan att det politiska etablissemanget i Sverige reagerat. När våld mot invandrare år efter år förklaras bort, när daglig hets mot en viss folkgrupp inte väcker någon offentlig reaktion, då sänks bit för bit tröskeln, och hat och våld legitimeras i allt större omfattning. I dag välkomnas Radio Islams programledare på gymnasieskolor i Stockholmstrakten som om han vore något slags auktoritet på modern politik och historia. En del säger nu: Låt oss vänta med att debattera antisemitismen, nu är det rasism och främlingsfientlighet som gäller. Andra säger: Det är fel att debattera hat mot en grupp isolerat. Båda sätten att resonera visar hur långt aningslösheten har gått. Antisemitismen är den äldsta formen av rasism och den mest ideologiskt utmejslade. I viss mening är den förebilden för alla andra former av rasism. I främlingsfientlighetens förvirrade idévärld finns antisemitismen alltid med. Det har börjat med judarna, men det har aldrig slutat med judarna. Det har fortsatt med zigenarna, invandrarna, de homosexuella, katolikerna och muslimerna. Den svenska oförmågan att reagera mot Radio Islam tror jag har haft direkt betydelse för främlingsfientlighetens möjligheter att vinna spridning i Sverige. En tidig och kraftfull reaktion hade dragit upp en gräns för vad som är acceptabelt, som få hade velat eller vågat överskrida. Det är en nationell och internationell skandal att Sverige, samtidigt som den hittills värsta attentatsvågen mot invandrare pågår, fortfarande är en fristad för nazistpropaganda som man i andra europeiska länder skulle ha ingripit mot med rättssamhällets hela kraft. En del tycks nu vilja kompensera sin tidigare aningslöshet genom att föreslå förbud mot rasistiska organisationer. Det är tvivelaktigt både i princip och praktik. Nazistpartiet har varit förbjudet i Västtyskland sedan krigsslutet. Ingen kan påstå att det saknas organiserade nazister i Tyskland. Nazister och rasister väljer gärna att arbeta bakom stiftelser, närradioföreningar och anonyma postgirokonton. De som väljer att uppträda som organisationer är troligen begåvade nog att formulera program och stadgar så att de skall klara en prövning mot en tänkt lag. Då får vi legitimerade rasister. Det är viktigt att vi även i detta fall håller på principen att det som bestraffas är konkreta handlingar. Till sådana handlingar hör hets mot folkgrupp, som varit förbjudet i lag sedan 1948. Den lagen måste ses över, eftersom lagstiftaren inte förutsett alla de former av hetspropaganda som numera spelar en central roll i den nynazistiska verksamheten. På samma sätt måste närradiolagen ses över, så att den som fälls för hets mot folkgrupp kan få sitt sändningstillstånd indraget för längre tid än i dag. Det är en skymf mot dem som drabbats av rasism att straffen i dag är sådana att de bara uppfattas som symboliska.

Herr talman! Vi arbetar för de sociala målen i bostadspolitiken. Historien avskräcker när det gäller den socialdemokratiska politiken, det har jag redan sagt från talarstolen. Vi har under de senaste tre åren fått en 50-procentig hyreshöjning och en 130-procentig hyreshöjning sedan 1982. Det är inte särskilt imponerande, Oskar Jag noterar att Oskar Lindqvist fortfarande undviker frågan om räntelånen. Kan jag inte ändå få ett svar på frågan hur det kan hänga ihop att våra indragningar på 3,4 miljarder på bostadssektorn kan innebära så dramatiskt höjda hyror när socialdemokraterna i årets budgetmotion föreslår indragningar på 5,6 miljarder. Hur kan det vara möjligt att säga att man besparar bostadssektorn på 5,6 miljarder och samtidigt sänker hyrorna i nyproduktionen med 1 500 kr. i månaden? Detta måste ju förklaras. Det vore naturligtvis någonting alldeles någonting fantastiskt om man trodde på detta och hade den medicinen att erbjuda. Det här talar sitt tydliga språk. Det är inte centern som sitter i något dilemma när det gäller de sociala målen i bostadspolitiken, utan det är socialdemokraterna. Hur vill ni förklara att ni skall klara de sociala målen och hyrorna på sikt när ni för det första spar mer än vi och för det andra säger att ni kan sänka hyrorna? Det kan väl inte gå ihop.

Herr talman! Det är möjligt att det är synd att centern inte är ensam i regeringen, men man har en sakkunnig som också tillhör bostadsutskottet, och han går ut och säger att bostadssubventionerna skall avvecklas under 90 talet. Vi får anledning att återkomma till den debatten senare.

Herr talman! Alla medborgare har rätt till en god bostad. Det kravet ställer socialtjänstlagen på samhället och kommunerna. Det finns inte ett samhälle där marknaden ensam kan tillfredsställa alla människors behov av bostad. För att kommunerna skall kunna leva upp till de höga humanitära krav som lagen ställer finns det viktiga instrument: Det är kommunernas ansvar för bostadsförsörjning och planering. Det är bostadsanvisningsrätten som villkor för att skattebetalarna skall subventionera ett bostadsbygge. Det är kommunala bostadsförmedlingar, och det är självfallet det statliga bostadsfinansieringssystemet. Det är lagstiftning till skydd mot oskäliga hyror. Och det är inte minst de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen. Allmännyttan spelar en strategisk roll för att Sverige har kunnat uppnå världens högsta bostadsstandard. Här har människor med handikapp, låga inkomster och stora sociala behov kunnat skapa sig ett värdigt hem. Allmännyttan har inte varit -- och skall inte vara -- ensam om att ta ansvar för svaga grupper, men få av oss tror att en god bostadsstandard för alla varit möjlig utan allmännyttan. För att säkra allmännyttans ställning som instrument för en social bostadspolitik har lagstiftningen innehållit viktiga förutsättningar. Det har varit en något gynnsammare belåning än för kommersiella företag. Det har varit regler om schablonbeskattning, och det har varit krav på att verksamheten skall drivas utan vinstsyfte. Stöd till outhyrda lägenheter hos allmännyttan har varit viktiga för den sociala bostadspolitiken. Det har lett till att allmännyttan kunnat tillgodose viktiga sociala behov. Samtidigt har den svenska allmännyttan inte varit ensidigt inriktad på grupper med särskilda sociala behov. Den har erbjudit goda bostäder åt hushåll från alla befolkningslager, och den har varit i fronten i utvecklingen av service, boendedemokrati och nya boendeformer. Nu finns det starka tecken på att borgerligheten i praktiken vill avveckla den svenska allmännyttan. Allmännyttan får nu låna till bara 95 % av produktionskostnaden. Det kan knappast vara statsfinansiella skäl som varit bakgrunden. Samma regering som spar på allmännyttan tyckte att den hade råd att skapa bättre förutsättningar för den som bygger villor som är större än 180 kvadratmeter och att minska kraven när det gäller statligt bostadsstöd. Ett förslag om övergång till konventionell beskattning bereds i regeringskansliet. Det ryktas om att självkostnadsprincipen ifrågasätts. I flera kommuner planerar borgerliga politiker stora utförsäljningar av allmännyttan utan att analysera konsekvenserna för ungdomar, äldre och andra svaga grupper. Om dessa förändringar skulle genomföras blir Sverige unikt, unikt som det land som i praktiken avhänder sig sin allmännytta. Om vi på punkt efter punkt avhänder oss de instrument som gett Sverige en god bostadsstandard åt alla, då blir socialtjänstlagens krav en papperstiger. I England har marknaden gjorts till ledstjärna för bostadspolitiken. Den engelska lagstiftningen ställer krav på kommunerna att ordna bostäder åt barnfamiljerna. En nedrustad allmännytta har avhänt de brittiska kommunalpolitikerna instrumenten. En uppgift häromdagen visar att nära 200 000 engelska barnfamiljer bor på ''bed and breakfast''. Vilken uppväxt får dessa barn? Andra grupper saknar lagskydd. I höstas skulle jag och mitt yngsta barn ta en genväg under ett brofäste på Waterloo bridge. Vi stannade till på vägen, eftersom det inte längre var en genväg utan ett hem för 50, ja, kanske 100, bostadslösa och olyckliga. På andra sidan Themsen hade grabben räknat fler ''rollsar'' och ''jaggor'' än han hade sett i hela sitt liv. På detta sätt skapar marknaden hem åt de fattiga på bed and breakfast och under brofästena på Waterloo bridge. Det får aldrig hända i Sverige. Kan ni försäkra medborgarna att ni inte har för avsikt att avveckla självkostnadsprincipen för allmännyttan? Är ni beredda att studera konsekvenserna av en förändring av beskattningen, så att en övergång till konventionell beskattning inte sker till förfång för allmännyttans möjlighet att spela en bostadssocial roll? Står ni kvar vid valrörelsens uttalanden om att marknaden inte skall styra hyrorna? Är ni beredda att följa effekterna av de förändrade lånereglerna för allmännyttan? Och slutligen, vilket är viktigt: Vilka konsekvenser drar ni av den brittiska regeringens nedrustning av allmännyttan?

Herr talman! Först vill jag göra en kort kommentar till replikskiftet mellan Oskar Lindkvist och Agne Hansson. Jag tycker att Agne Hansson missar själva poängen i det som Oskar Lindkvist sade, nämligen att det inte var socialdemokraterna som lovade de boende guld och gröna centerskogar i framtiden. Vi sade inte att hyrorna skulle sänkas. Vi sade inte att bostadskostnaderna skulle minska. Vi lovade ett nytt bostadsfinansieringssystem som i och för sig innebär en besparing för statskassan, men som också långsiktigt värnar om en social bostadspolitik. Men det fanns, som sagt, andra som lovade andra saker i valrörelsen. Jag skall erkänna att även jag var en av dem som kände en stor oro för boendekostnaderna och som också uttryckte en viss kritik över de mycket kraftiga hyreshöjningarna, vilket Agne Hansson tidigare påpekade. Då var vi många som var kritiska, moderaterna har redan nämnts, men tyvärr finns de inte med här i dag, och även Agne Hansson var en av kritikerna. Agne Hansson och jag träffades just med anledning av denna utveckling i hans hemtrakt Gamleby för en tid sedan. Då uttryckte sig Agne Hansson ungefär på följande sätt när han mötte mig och 700 andra mycket upprörda hyresgäster: Jag lovar att ta med era synpunkter, och jag lovar att i riksdagen försöka hitta andra krafter som kan hjälpa till att hålla nere hyreskostnaderna. Det var en sund ambition, tycker jag. Då var Agne Hansson och jag mycket överens, och det sade jag också, både till Agne Hansson och till andra som ville lyssna. Nu har vi haft val, och Knut Billing och andra moderater deklarerar att det inte alls var på det sättet de menade och att det inte alls blir några hyressänkningar. Centern säger att det mesta är socialdemokraternas fel. Följden blir, som Marianne Carlström och Oskar Lindkvist har beskrivit, att hyran vid årsskiftet förmodligen kommer att stiga med 400--500 kr. per månad för en normaltrea, detta i ett läge då det finns alla förutsättningar att åstadkomma låga hyreshöjningar. Det som är allra viktigast och själva poängen, vilket jag vill upprepa, är att detta är bara början. Jag skall travestera ett gammalt uttryck: Det är inte bara så att moderaterna och Knut Billing nu skjuter på den sociala bostadspolitiken, vilket får till följd att hyran stiger med 400--500 kr. per månad, utan de laddar om också. Så det är bäst att Agne Hansson och andra hukar sig, eftersom det kommer fler attacker nästa år och året därefter. Det är som Marianne Carlström sade, att man i en mängd olika sammanhang har sagt -- bl.a. Knut Billing och skatteministern -- att målet på sikt är att avveckla subventionerna. Detta är en fullständigt främmande tanke för oss socialdemokrater, och det var en fullständigt främmande tanke för centern. Min uppmaning och vädjan -- det är ingen fråga, och jag begär inte att vi i denna sena kväll skall avgöra denna fråga, det tror jag inte vore lämpligt -- till Agne Hansson och andra är: Kom hem igen. Återvänd till de krafter i denna församling, eftersom de finns, som vill slå vakt om den sociala bostadspolitiken. Agne Hansson sade till oss i Gamleby att han skulle komma till riksdagen och söka krafter. Nu finns dessa krafter här. Dels finns jag här, dels finns det ett socialdemokratiskt parti som tillsammans med centern är berett att värna om den sociala bostadspolitiken. Jag vill därför säga till Agne Hansson att han inte skall glömma det löfte som han gav till de hyresgäster som besökte oss, till Lars-Åke Det var många som litade på centerns löften. För många av dem tror jag att dessa löften i valrörelsen spelade en oerhört stor roll när de lade sina röster i valurnan. Jag hoppas därför att Agne Hansson tar våra goda råd på rätt sätt här i kväll och inser att det, om centern återvänder hem igen, i denna församling faktiskt finns en bred majoritet för den sociala bostadspolitiken. Jag hoppas att vi så småningom kan bli överens om att forma den här.